Herr talman! Herr Johansson i Växjö gör mig häpen. Han säger att vpk gör det lätt för sig — vpk vill rasera polisen och får på det sättet pengar till frivården. Herr Johansson! När har vi sagt att vi skall rasera polisen? Upp till bevis! Vad vi har sagt är att man borde ge frivården litet mer pengar i stället för att fortsätta upprustningen av polisen både personellt och materiellt. Det är detta det handlar om. Man måste ju tänka sig för litet grand, herr Johansson, och inte göra så lättsinniga uttalanden. Jag vet inte vem det är som egentligen svarar för utskottsmajoriteten. men jag fick i alla fall inte några svar. Kanske ställde jag för många frågor, men de är intressanta. Jag skall nu nöja mig med att fråga herr Johansson i Växjö, eftersom han står bakom utskottsmajoritetens skrivning när det gäller de marknadsmässiga lönerna: Delar herr Johansson också den meningen att man skall anlägga företagsekonomiska aspekter på frågan om arbetsmarknadsmässiga löner på fångvårdsanstalterna, och vad innebär det i så fall? Vidare vill jag ställa några frågor med anledning av att centerpartiet har motionerat om en timmes senare inlåsning. Centerpartiet har också motionerat om utökning av försöksverksamheten när det gäller arbetslönerna. Men sedan går man inte längre — man bara motionerar. Vad gör man det för? Är det bara för att komma med i en viss diskussion? Vill man inte stå för konsekvenserna och vill man inte fullfölja de goda idéer och tankar som finns? Vad skall fångarna säga? Vad skall människorna över huvud taget säga och vilken tilltro skall man ha till sådana initiativ?
Herr talman! Jo, herr Pettersson i Västerås, jag anser att kommunisterna för en mycket lättsinnig politik när det gäller kriminalvården. Det är inte fallet bara i dag, utan så har det varit vid varje tillfälle. Man har alltid gott om pengar till kriminalvårdens olika avsnitt. Och var tar man pengarna? Jo, man tar dem från anslagen till polisen. I reservationen 8 står det tydligt och klart att det av anslaget till polisen blir pengar över som man vill lägga på frivården. Här vill man ta pengar från polisen och ge till frivården. Sedan vill jag säga några ord med anledning av herr Petterssons i Västerås argumentering om att vi har motionerat men sedan inte följt upp detta med någon reservation. Som jag sade i mitt anförande har vi inom utskottet noga lyssnat till argumenten att det finns saker och ting som ytterligare behöver ses över innan vi kan gå in för en senare inlåsning på våra fångvårdsanstalter. Dessa argument har vi ansett vara så starka att vi har böjt oss för dem. Utskottet har emellertid i sin skrivning starkt betonat att man med de resurser som finns ute i regionerna under tiden bör kunna tillämpa en senare inlåsning.
Herr talman! Ju längre den här debatten pågår desto mer förvånad blir jag över herr Johansson i Växjö. Förut diskuterade vi ju anslaget till frivården och polisen. Nu tar han med hela kriminalvårdsbegreppet, men det får väl stå för hans räkning. Det är en stor skillnad, herr Johansson, mellan att ta från polisen och att komma med ett annat förslag när det gäller anslagen till polisens fortsatta upprustning. Var har vi föreslagit att vi skall ta från polisen och ge till frivården? Vad vi har sagt är att vi skall anslå mer pengar till frivården och kanske bromsa litet i upprustningen av polisens mate riella och personella resurser. Det är verkligen en helt annan sak än Nr 117 att ta pengar från polisen. Det gäller här en prioritering av olika an Onsdagen den slagsfrågor. Det borde också herr Johansson förstå. 5 maj 1976 Herr Johansson undvek att svara på frågan vad det i hans mening i innebär att lägga företagsekonomiska aspekter på lönerna vid fångvårds — Anslag till kriminalanstalterna.
Herr talman! Om inte herr Pettersson tror på vad jag säger, skall jag be att få läsa upp vad som står i reservationen: ”Yrkandet utgår från hemställan i samma motion om avslag på regeringens förslag i budgetpropositionen till anvisning av medel för nya polismanstjänster. Dessa medel bör enligt motionärerna i stället läggas ner på att förstärka frivårdens resurser på olika områden, — -.” Detta är väl ett tydligt besked på herr Petterssons spörsmål. När det sedan gäller att lägga företagsekonomiska aspekter på marknadsanpassad lön får det naturligtvis inte vara avgörande för att kunna ge en god vård åt våra interner. Men i det paket som vi nämnde om i utskottsbetänkandet bör även detta gå in, även om det naturligtvis inte får vara avgörande.

Herr talman! Med anledning av reservationen 2 som är fogad till det betänkande vi nu behandlar ber jag att få göra några kommentarer. ”Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna är att hälsa med tillfredsställelse, och det är därför naturligt att vi har ställt oss bakom det förslag till en reducering av platsantalet som departementschefen har föreslagit. Vi anser det vara en riktig utveckling, och det är också riktigt att reduceringen sker på riksanstalterna.” Så föll orden från borgerligt håll i den kriminalpolitiska debatten på våren 1975 här i kammaren. Justitieutskottet hade helt accepterat regeringens tankar att minska antalet platser, och beslutet om en reducering med sammantaget 293 platser fattades i stor enighet. Av statistiken kan man nu se att trenden håller i sig. Den högsta beläggningen på kriminalvårdsanstalterna under 1975 var 4 210 mot 4 585 under 1974 och 5 251 under 1973. Antalet platser på anstalterna vid årsskiftet 1975-1976 var 4 738, och genomsnittsbeläggningen har under året varit så låg som 3 545. Helt följdriktigt har regeringen beslutat om en fortsatt reducering av platsantalet, och precis som år 1975 är utskottet så långt ense med regeringen.

Motiveringen är bl.a. att Tidaholmsanstalten är den enda anstalt i landet som omfattas av såväl 1974 som 1975 års beslut och att en så kraftig minskning — tillsammans gäller det 80 platser — inte kan ske utan svårigheter. Den får bl.a. sysselsättningspolitiska konsekvenser, säger man. Vi reservanter hävdar att den argumentationen inte håller vid en närmare granskning. Visserligen blir det fråga om indragningar två år i följd, men med den låga beläggning som anstalten obestridligen haft alltsedan sin tillkomst — de sammanlagt 80 platser som frågan gäller har nästan aldrig varit belagda — hade beslutet i stort sett lika gärna kunnat fattas 1974, som man gjorde när det gällde t.ex. Kumlas 140 platser. Den stora reduceringen skall vara genomförd den 1 juli i år. Tidaholmsanstalten får, tack vare fördelningen på två år, tiden fram till den 1 juli 1977 på sig, och det måste ju ändå vara en klar fördel. När det sedan gäller sysselsättningen för den berörda personalen har, enligt de uppgifter vi inhämtat från kriminalvårdsstyrelsen, inga stora problem uppstått, då personalindragningarna har kunnat genomföras via en naturlig avgång och övriga fått arbetsuppgifter som de ansett sig vara nöjda med. Av det senaste beslutet berörs tre vårdartjänster. Inte heller den indragningen lär innebära några svårigheter då också dessa tjänsters innehavare — allt enligt kriminalvårdsstyrelsen — kommer att försvinna genom en naturlig avgång. Slutligen: När det gäller hänvisningen från utskottets sida till försöken med marknadsanpassad lön på Tidaholmsanstalten kan jag inte förstå varför de skall behöva påverkas av platsreduceringen, speciellt som det befintliga antalet platser inte utnyttjas. Det är väl helt klart att platsindragningarna på anstalterna inte kan genomföras helt friktionsfritt.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

Herr talman! Det var en ganska intressant debatt som nyss fördes mellan herr Pettersson i Västerås och herr Johansson i Växjö. Vi har i vårt parti i tidigare sammanhang vänt oss mot de kortsiktiga begreppen när det gäller brottsbekämpningen. Det är inte möjligt, anser vi, att komma till rätta med brottslighet och kriminalitet av olika slag om man riktar huvudintresset på att förstärka polisens resurser, bl.a. genom att varje år anslå medel för att rekrytera ännu fler poliser. Det borde snarast ske en omfördelning av resurserna till förmån för sociala och ekonomiska samhällsåtgärder i förebyggande syfte. Vi har också utvecklat den tankegången och klargjort hur vi vill prioritera. Herr Johansson i Växjö tolkar detta som att kommunisterna vill rasera polisorganisationen. Det är med förlov sagt rena rama nyset. Det handlar på sikt om åtgärder för att minska polisens arbetsbelastning. Vi raserar inte den svenska polisen genom förslaget att överföra 18 milj.kr. till frivården. Vi anser framför allt att grundorsakerna till brottsligheten är att finna i en felaktig samhällsplanering, avsaknad av jämlikhet osv. Förstärkningen av polisens resurser beror på den kampanj som bedrivs, framför allt av moderaterna som med jämna mellanrum ropar på lag och ordning. Vi måste ge polisen mer resurser, säger samma kretsar. Och från regeringshåll faller man undan och föreslår varje år ett ökat antal poliser. Så sker också i år, och det är det som vi har reagerat mot. Vi anser det viktigt med en annan typ av prioritering — en kraftig förstärkning av kriminalvårdens resurser för rehabiliterande ändamål. De människor som har hamnat snett i livet måste få all tänkbar hjälp. Alternativet är en ständig rundvandring mellan olika anstalter, och det är inte särskilt billigt för samhället. Här har behandlats några konkreta frågor som avspeglar sig i våra reservationer. Jag skall inte utveckla dem så mycket, ty det har herr Pettersson i Västerås redan gjort. Det handlar bl.a. om den senare inlåsningen. Alla utskottets ledamöter som har besökt olika anstalter vet att den ofta är det problem som står i förgrunden. Vuxna människor vill inte bli behandlade som barnungar. Vi har ansett det angeläget att någonting snabbt görs på detta område. Också diskussionen om marknadsanpassade löner har pågått ganska länge, och någonting bör nu kunna ske. Vi tror inte att marknadsanpassade löner skulle medföra några enorma kostnader för samhället. Man spar pengar genom att det blir mindre socialbidrag. De intagna klarar sin egen situation bättre när de kommer ut i det normala livet och det stärker naturligtvis självkänslan, vilket inte är helt oviktigt när man talar om rehabilitering. Jag vill sedan övergå till en annan fråga. Jag har liksom ett par andra ledamöter motionsvägen aktualiserat situationen på fångvårdsanstalten i Luleå. Eftersom det är lika eländigt ställt med fångvårdsanstalten i Umeå tycker jag att det var bra att herr Pettersson i Västerås i sin reservation tog med den — den har f. ö. också aktualiserats i motionen. Jag erinrar mig utskottets ordförandes, fru Astrid Kristensson, sammanfattning efter utskottets besök på Luleåanstalten: ”Det var det värsta jag har sett.” Jag förmodar att hon har sett åtskilligt, och jag vet att samtliga ledamöter var överens med henne om den bedömningen. Fångvårdsanstalten i Luleå är en skandal. Den byggdes i mitten av 1800-talet, dvs. långt innan det förekom någon kriminalvårdsdebatt i Sverige. Då gällde det bara att göra straffet så hårt och omänskligt som möjligt, och fängelserna byggdes utifrån detta synsätt. Anstalten i Luleå är ett vedervärdigt museum över en reaktionär syn på frågan om brott och straff, då samhällets hämnd stod i förgrunden och då återanpassning och förbättring inte fanns med i bilden. Jag tror över huvud taget inte på att någon blir bättre av att låsas in och isoleras från världen i övrigt, och jag är definitivt övertygad om att man inte blir bättre av att tillbringa längre eller kortare tid på fångvårdsanstalten i Luleå. Det är ett råttbo som snarast bör rivas. De flesta av utskottets ledamöter har sett interiören och exteriören, men för kammaren i övrigt kan det vara av intresse att få en skildring av hur det ser ut där. Det är tjocka dystra murar, fula, trånga och otrivsamma celler. I dem ryms en säng, ett bord, en stol och ett skåp. Ledamöterna kan ju lämpligen jämföra med något av era egna källarutrymmen, där ni förvarar det ni inte vet var ni annars skulle placera. Dessa utrymmen brukar inte vara stora. Cellerna i fängelset i Luleå är ungefär av ett ordinärt källarutrymmes storlek. Fritidsutrymmena skulle man egentligen inte tala om. De finns i själva verket inte. Biblioteket är ett litet kyffe. Det finns en lokal för fysisk träning nere i källaren, men det är i stort sett allt. I fängelset och inte minst i fritidslokalerna är luften tung av fukt och dålig lukt. Det präglar också atmosfären i större delen av fängelset. Ventilationen är dålig och det känns när man stiger in. Vad jag här har sagt stämmer i stort sett på anstalten i Umeå, som utskottet också har besökt. Jag har en känsla av att vi alla trodde att det i årets budget skulle framgå att en nybyggnad av anstalten i Luleå planerades, men icke det. Likaledes saknas varje tanke på nybyggnad i Umeå. I kriminalvårdsstyrelsens framställning redovisas heller inga planer på nybyggnad vare sig i Luleå eller i Umeå. Men man skall ju vara rättvis. De blir inte alldeles lottlösa. De skall, vilket man upptäcker i petita, få nya eller upprustade alarmanläggningar! Det kostar 30 000 kr. resp. 40 000 kr. Anstalten i Umeå skall dessutom få ett nytt plank för inte mindre än 175 000 kr. och ett brandlarm för 50 000 kr. Nya plank och förbättrade alarmanläggningar är alltså vad man är beredd att investera på anstalter som egentligen skulle jämnas med marken, därför att de är skräckexempel på hur man inte skall behandla människor. Nu konstaterar utskottet precis detsamma som jag — och något annat hade ju varit förvånansvärt. Man säger i skrivningen att de båda anstalterna är otidsenliga och olämpliga för modern kriminalvård med betydande olägenheter för både personalen och de intagna.

Är det inte litet trubbigt att reservera sig? Nej, jag tycker inte det. Nästa stycke i utskottets betänkande lämnar dörrarna öppna för ytterligare förskjutningar i tiden. Där står nämligen: "Det nämnda planeringsarbetet förutsätter givetvis bl.a. en tidsmässig prioritering mellan olika orter i landet där behov av nya lokalanstalter föreligger. Härvid måste också andra omständigheter än de nuvarande anstalternas tillstånd inverka vid planeringen, t.ex. variationer mellan skilda orter i fråga om antalet dömda som skall placeras på lokalanstalt.” Jag ser i det uttalandet ingen garanti för att nybyggen i Umeå och i Luleå kommer att ske så snabbt som det är önskvärt. Man talar om en tidskrävande prioritering mellan skilda orter och framhåller att också andra omständigheter än de nuvarande anstalternas tillstånd måste få inverka vid planeringen. Det är formuleringar som jag anser tar udden av de tidigare kraftfulla orden om behovet av nya anstalter på de platser som nu är aktuella. Vi anser att riksdagen klart bör uttala sig för en prioritering av nybyggen i Luleå och Umeå och även ange när de nya byggnaderna skall vara färdiga. Riksdagen bör inte ta på sitt ansvar att under ytterligare lång tid permanenta anstalter, som är i så dåligt skick att de utgör en skamfläck för svensk kriminalvård. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till den vid justitieutskottets betänkande nr 33 fogade reservationen av herr Pettersson i Västerås.

Herr talman! Herr Lövenborg har i sitt inlägg tagit upp en mycket viktig fråga, nämligen när nya lokalanstalter äntligen skall kunna bli färdigställda. Jag vill gärna upprepa vad jag sade när utskottet besökte Luleå, att Luleåanstalten är det värsta jag har sett. Därtill kommer att också anstalten i Umeå lämnar en del övrigt att önska. Anledningen till att utskottet inte kan skriva en så preciserad beställning som reservanten vill är att utskottet inte anser sig kunna göra den samlade bedömning av alla anstalter i landet som krävs för att avgöra vilken eller vilka som skall komma i första hand. Min personliga tro är emellertid att situationen för anstalterna i Luleå och Umeå är sådan att dessa anstalter rimligen bör prioriteras. Utskottsmajoriteten har föreslagit ett tillkännagivande till regeringen om vad utskottet i detta hänseende har anfört. Jag tycker att detta tillkännagivande är ett tillräckligt klarläggande för att verkligen betona att någonting snarast måste göras åt de otillständiga förhållandena på anstalterna i Luleå och Umeå. Det finns anledning att känna en viss otålighet över hur långsamt reformen vad gäller lokalanstalter genomförs på olika håll i landet. Eftersom jag ser att justitieministern nu befinner sig i kammaren, skulle jag vilja be om ett svar på den fråga som jag förut ställde beträffande den lokalanstalt med slutna platser som riksdagen beslöt om förra året för Stockholms del. Vilken är anledningen till att den byggstart som tidigare angivits till augusti förra året i årets budgetproposition anges till maj 1977? Det är ju en avsevärd fördröjning. Jag tror att justitieministern precis som jag är medveten om de svåra förhållandena i Stockholmsregionen. Vilken är anledningen till denna betydande fördröjning?
Herr talman! Herr Lövenborg menar att det i år på polissidan finns en förstärkning, som han i stället vill utnyttja för frivården. Så har man betett sig år efter år, 1975, 1974, 1973 osv. Jag kom till riksdagen 1965. Jag vet inte att kommunisterna något år har velat ge någon förstärkning till polisen. Alltid har det varit oriktigt att ge någon förstärkning till polisen. Jag har precis som herr Lövenborg den uppfattningen att polisen inte är det enda saliggörande utan att mycket annat måste till inom kriminalvården. Men polisen skall ha sin del av resurserna. Att polisen har också en preventiv effekt på brottsligheten är min fasta övertygelse.
Herr talman! Det är bra med syndare som bättrar sig. Nu avstår herr Johansson i Växjö från att säga att vi kommunister vill rasera den polisiära apparaten. Vad det handlar om är vår bedömning av prioriteringen. Vi anser att det är viktigare att satsa på förebyggande åtgärder och eftervård än att förstärka polisen med än större resurser för varje år. Fru Kristensson tror förhoppningsvis att skrivningen skall ge resultat, och det är klart att det är en stark skrivning som utskottet har i sitt betänkande. Jag tvivlar inte heller på att utskottet i övrigt liksom jag finner det angeläget med nybyggen på de nämnda platserna. Men skillnaden är ju att utskottets majoritet — av skäl som jag faktiskt har litet svårt att förstå — avvisar tanken på att göra en klar tidsmässig prioritering. Gör inte riksdagen en sådan, så blir det fortfarande fråga om en avvägning mellan olika behov. Vad finns det då för garanti för att Luleå och Umeå kommer i första hand och att planeringen kommer i gång mycket snabbt? Jag har tidigare sagt att jag inte tror på att inlåsning i fängelser gör människor bättre. Mot den bakgrunden tycker kanske någon att jag inte borde plädera för några nya anstalter. En ny och humanare syn på brott och straff håller på att växa fram, men jag är klar över att det här samhället under överskådlig tid kommer att ha fängelser kvar, och då skall dessa liksom behandlingen där göras så mänskliga som möjligt. Anstalter i det skick som framför allt de i Luleå och Umeå befinner sig i motverkar alla tankegångar som vi brukar diskutera om återanpassning, fritidsaktivitet och en mjukare tillvaro inom fängelsernas ram. Många av de goda tankarna och besluten är inte möjliga att genomföra i anstalter som exempelvis Luleås och Umeås.

Herr talman! Jag hade från början inte för avsikt att yttra mig i denna debatt, kanske framför allt därför att det utskottsbetänkande som föreligger — trots reservationerna och trots de skilda meningarna — ju ändå andas en starkt positiv syn på den kriminalvårdspolitik som vi bedriver — Nr 117 i dag, något som jag naturligtvis uppskattar. Här har emellertid kommit Onsdagen den upp några frågor som föranleder mig att göra ett litet inlägg. 5 maj 1976 Dagens debatt har, tycker jag, alltför mycket inriktats på åtgärderinom — fängelsernas ram. Jag vill erinra om vad en ledamot av prästeståndet, = Anslag till kriminalprosten Stenhammar, sade för mer än hundra år sedan, när fängelse = vården systemet skulle genomföras: Allt det usla pratet om förbättring som i fängelse verkas är ett skojeri. Förbättras kan en människa endast i samverkan med andra människor ute i samhället. Det är tänkvärda ord. Förvisso är det så att vi inte kan avvara fängelser och att vi måste för samhällets skydd ha en del människor förvarade i fängelser. Men de reformer som vi kan göra inom fängelsernas ram förmår ju ändå aldrig ta bort det grundläggande, att en bur är alltid en bur, även om den är förgylld. När det nu gäller reformer inom fängelsernas ram — jag kommer strax till andra saker — har här diskuterats rätt mycket om marknadsanpassade löner. Vi är positiva till det, men jag tror att man skall vara realistisk och komma ihåg att en stor del av de intagna är fysiskt och psykiskt så nergångna att de inte kan klara vanligt arbete under ordinarie tid och på vanliga villkor. Det är t.o.m. svårt att få dem att klara enkelt terapiarbete. För att understryka detta ytterligare vill jag ta upp något om terminologin. Det har talats mycket här i dag — och det görs även annars - om ”återanpassning”. Jag reagerar alltid mot återanpassning, därför att här är det i mycket stor utsträckning fråga om människor som aldrig har varit anpassade till samhället. Det är väldigt viktigt att ha detta i minnet. Det är frågan om ungdomar som har kommit på sned mycket tidigt och som sedan så småningom blir vad vi kallar klienter för oss inom kriminalvården. Men de har aldrig varit anpassade till samhället, och det är till stor del i detta förhållande som vi har svårigheterna när det gäller att göra något för dem och sätta dem på fötter när de skall ut ur fängelset. Beträffande marknadsanpassad lön skall vi givetvis undersöka i vilken utsträckning man kan vidga möjligheten att få sådan lön. Det har varit diskussion om när de intagna skall låsas in. I det sammanhanget bör det kanske ändå erinras om att inlåsningen bara gäller de slutna anstalterna. Man skall också ha i minnet att det pågår en förskjutning inom klientelet från slutna till öppna anstalter. För några år sedan vistades en tredjedel av klientelet på öppna anstalter och två tredjedelar på slutna anstalter. Nu håller detta på att förskjutas så att vi snart, hoppas jag, skall ha hälften på öppna och hälften på slutna anstalter. Därför löser sig denna fråga automatiskt i och med att vi får fler intagna på de öppna anstalterna, eftersom där inte förekommer någon inlåsningstid utan man själv får stänga om sig när man vill på kvällen. Jag skall inte gå vidare in på det. Riksdagen önskar ju att vi skall närmare undersöka denna problematik, som ju innefattar en del besvärliga frågor 39 som gäller personalen också. Men vi skall givetvis undersöka hur man skall kunna lösa frågan. I detta sammanhang kanske jag får ta upp frågan om anstalterna i Luleå och Umeå. Vi är ju i departementet i stor utsträckning beroende av den helhetsbedömning som kriminalvårdsstyrelsen gör. Jag vill här bara nämna att kriminalvårdsstyrelsen inte har prioriterat Luleå och Umeå. Det är rätt många andra av våra gamla anstalter som inte heller är i särskilt gott skick. Jag vet inte om anledningen till att Luleå och Umeå har nämnts här kan vara att utskottets ledamöter nyligen har besökt dessa anstalter och tagit så stort intryck av dem. Här måste emellertid göras en helhetsbedömning av i vilken ordning vi kan förbättra anstalternas utseende och innehåll. I fråga om lokalanstalten i Stockholm håller byggnadsstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen på att undersöka vilken plats som kan vara lämplig för denna lokalanstalt. Det har stött på vissa svårigheter att finna en lämplig plats, men jag vet att man är i full gång med detta. Lokalanstalten kommer, fru Kristensson. Herr Pettersson i Västerås tog upp en fråga som jag tycker är väsentlig, och det är utbildningen inom frivården. Jag vill erinra om den grundsats som ligger bakom kriminalvårdsreformen, nämligen att en person som är dömd, exempelvis till skyddstillsyn, skall ha samma rätt till samhällets olika sociala förmåner och resurser som alla andra människor i vårt land. Det innebär att de har rätt att ställa anspråk på de möjligheter till utbildning som finns. Vi räknar härvidlag med en förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen, som just tar sikte på människor med skrivsvårigheter, människor som har dålig grundutbildning. Här skall naturligtvis klienterna inom frivården ha samma möjligheter som alla andra att få del av utbildningsresurserna. Det har talats mest om förhållandena inom fängelserna. Men det måste sägas varje gång man diskuterar dessa frågor att de grundläggande problemen för att minska brottsligheten och minska återfallen ligger utanför fängelserna. När det gäller eftervården har man här framhållit det utomordentligt viktiga i att ha arbete och bostad. Men glöm inte att detta ingalunda är tillräckligt. Det finns en faktor till som är lika betydelsefull, nämligen mänsklig kontakt och mänsklig värme. Den kan vi inte skaka fram genom att skriva lagar eller direktiv, utan där gäller det att fånga upp de människor ute i samhället som har intresse och vilja att göra något för andra människor. Lyckligtvis finns det många fler människor än vad man tror som är beredda att ställa upp, och det är en väldigt betydelsefull uppgift att få dem att tjänstgöra som övervakare. Allra sist vill jag säga att vi skall vara mycket glada över att vi på senare tid när det gäller kriminalvården har fått ett starkt stöd från den fackliga rörelsen. Jag tycker att alla som är intresserade av att göra något på detta område skall ta del av det nya kriminalvårdsprogram som skall behandlas på LO:s kongress i juni. I det programmet understryker man från LO:s sida mycket starkt att vad som kan och skall göras ligger på de förebyggande åtgärderna och på åtgärderna att förändra människornas attityder, att skapa förståelse för att det behövs inte bara arbete och bostad utan också mänsklig kontakt.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Geijer säger om att en bur alltid är en bur även om den är förgylld, men låt mig bara parentetiskt notera att regeringen under de senare åren infört inte mindre än 130 nya lagar med fängelsestraff. Lära och leverne skiljer sig litet från varandra här. Ni sade att man inte skulle använda ordet återanpassning utan anpassning eller rehabilitering. Det kan jag hålla med om. Det finns väldigt många ungdomar som från början har hamnat snett, och jag menar att orsaken till detta är att de får börja att begå brott och fortsätta med det utan att samhället ingriper på något sätt som upplevs såsom meningsfullt i syfte att försöka få dem ur det asociala sättet att leva. Det är det som är orsaken till att vi får så många exempel på personer om vilka man kan säga att de under hela sin uppväxttid har flyttats från den ena anstalten till den andra. Här gör sig samhället skyldigt till underlåtenhetssynder som sedan får de konsekvenser som justitieministern nämner, att det inte så mycket blir fråga om en återanpassning utan om att försöka åstadkomma en anpassning till ett normalt liv. Sedan tycker jag att herr Geijer var litet cynisk när han sade att om man minskar antalet intagna på slutna anstalter så löser sig frågan om senare inlåsning på ett automatiskt sätt. Det tycker jag inte. Den frågan är väl fortfarande lika aktuell för dem som sitter på de slutna anstalterna, även om de till antalet är färre. Eftersom hela utskottet — det vågar jag påstå — är överens om att detta är en angelägen fråga hade jag hoppats att herr Geijer skulle uttrycka sig litet mer positivt på den här punkten och inte bara uttala att detta kommer att lösa sig automatiskt. Jag tycker slutligen, herr talman, att det är uppseendeväckande att man ännu inte har fått klarhet om var den nya lokalanstalten i Stockholm skall ligga, trots att riksdagen våren 1975 beslöt att en sådan skulle komma till stånd och att byggstarten då angavs till augusti 1975. Nu är det våren 1976, och fortfarande har man ingen aning om var anstalten skall ligga. Är inte det att förhala en mycket angelägen fråga?
Herr talman! Jag vill passa på att deklarera att jag känner stor sympati för statsrådet Geijers kriminalpolitiska resonemang både här i kammaren och i andra sammanhang. Jag tycker att det är sunt och riktigt. Men jag noterar också att statsrådet Geijer inte gav några löften när det gäller byggandet av anstalter i Umeå och Luleå. Det visar att riksdagen måste gå på vår reservation, om man verkligen vill att någonting skall bli av. Jag hoppas att utskottets majoritet har rätt i sina förhoppningar, men jag besjälas av mycket starka tvivel, och de har stärkts här i kammaren. Jag är rädd för att vi får ännu en budget där anslagen till planering och nybyggen av anstalter i Luleå och Umeå lyser med sin frånvaro. Jag styrks i tron av att man anslår pengar till nya och förbättrade larmanordningar, till plank i Umeå osv. Det är ju investeringar som inte gör förhållandena drägligare för de intagna. Dessutom visar det att man inte har någon större brådska när det gäller att planera för något nytt. I annat fall skulle man väl ha försökt att klara sig med de anordningar som redan finns. Avslutningsvis: Sker det inte någonting till nästa budgetförhandling i form av konkreta åtgärder skulle jag vilja föreslå att justitieutskottet ställer sig till förfogande för en veckas inlåsning på t.ex. anstalten i Luleå. Det kanske vore bra om statsrådet Geijer också gjorde det. När man kom ut efter den veckan är jag säker på att man skulle ställa konkreta krav och driva frågan om att den nuvarande anstalten jämnas med marken och att det byggs en ny.
Herr talman! Jag tolkar också justitieministerns inlägg på det sättet att han anser det nödvändigt att satsa ytterligare på frivården, på omhändertagandet utanför murarna. Jag ställde många frågor i mitt inledningsanförande och har egentligen inte fått svar på någon, men jag skall nu återkomma till en enda och hoppas att jag får svar på den. Först vill jag emellertid säga att det naturligtvis är helt riktigt att frivårdens klientel, de kriminellt belastade, skall ha samma rättigheter till samhällets sociala service som övriga medborgare, men vi måste också se hur det är i praktiken. Jag skall inte hålla någon lång föreläsning om kommunernas dåliga ekonomi, men den sammanhänger i mycket hög grad med den attityd som de kommunala myndigheterna ur både ekonomisk och annan synpunkt har till detta problem. Låt mig stanna litet vid frågan om utbildningen. Det finns en hel del frivårdsklienter som går på AMS-utbildning, men det är ett ytterst litet fåtal som fullföljer denna utbildning. Det beror naturligtvis på att dessa stackars människor har alltför dåliga grundkunskaper för att kunna hänga med i AMS-utbildningen. Det är där jag menar att man måste sätta in åtgärder. Därför ställde jag frågan inledningsvis, om regeringen avser att ta något initiativ till att inom kriminalvårdsstyrelsen inrätta en sådan avdelning som redan finns för anstalterna och där man så att säga lägger upp undervisningens utformning och sköter samarbetet mellan samhällets olika instanser. Jag har inte fått något svar på den frågan. Men det är väldigt viktigt att få ett besked på den punkten, som är en av de avgörande när det gäller utbildningen.
Herr talman! Justitieutskottets ordförande behagade fortsätta sin mytbildning om en del lagar som enligt henne innehåller föreskrifter om böter och fängelse. Första gången jag hörde henne tala om det var det 75 lagar — det var i höstas tror jag. Vi hade en debatt nyligen i Karlskrona och då var antalet uppe i 128. Nu har det tydligen blivit 130. Jag har en gång förut frågat fru Kristensson om hon känner till några personer som har blivit dömda till fängelse enligt dessa huvudsakligen näringsrättsliga författningar som har kommit från andra departement än justitiedepartementet. Det har jag inte fått något svar på. Det finns inte, såvitt jag vet, några sådana. Då är frågan: Är det nödvändigt att i diverse näringsrättsliga författningar ha annan påföljd än böter, är det nödvändigt att också sätta in fängelse i straffskalan? Ja, det kan vi diskutera. Vill fru Kristensson väcka en motion om detta skall jag för min del ställa mig positiv till att tala med mina kolleger om vi kan göra någonting åt detta. Men jag tror inte att det har någon som helst praktisk betydelse för frågan om hur många människor som döms till fängelse eller ej. Sedan, fru Kristensson, tycker jag att det är litet märkvärdigt att man i debatten här inte tagit hänsyn till den pågående förskjutningen mellan slutna och öppna anstalter. Jag nämnde att det givetvis lättar problemet med inlösningen för dem som kommer till de öppna anstalterna. Om fru Kristensson hade hört på skulle hon ha noterat att jag sade att jag i princip är mycket positiv till senare inlåsning på de slutna anstalterna. Det är en ekonomisk och administrativ fråga och vi får väl gå fram stegvis. Jag är positiv till en senare inlåsning om man kan övertyga personalen om det — på det hållet är man inte särskilt entusiastisk. Men det får vi försöka oss på, liksom vi får försöka att skaffa pengar. Men tala inte om någon cynisk inställning, fru Kristensson. När det gäller lokalanstalten i Stockholm har byggnadsstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att skaffa fram en lämplig tomt. Så säger fru Kristensson att det är uppseendeväckande att det ännu inte lyckats. Vad menar fru Kristensson? Skall jag gå ut och försöka köpa en tomt? Jag vill erinra om att man i denna församling inte är särskilt intresserad av att statsråden lägger sig i, då blir det kritik i konstituftionsutskottet. Jag är övertygad om att kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen gör vad som är möjligt. Därför hoppas och tror jag att de ganska snart skall lyckas lösa detta problem.

Herr talman! Anledningen till att mina siffror när det gäller antalet nya fängelsestraff ökar undan för undan beror på att nya lagar med fängelsestraff tillkommer successivt. När vi träffades i Karlskrona var antalet 129. Sedan dess har vi fått ytterligare en ny lag så nu är siffran uppe i 130. Jag har lämnat över den första listan till herr statsrådet för kontroll, och jag skall se till att ni får den kompletterade listan så att ni själv kan kontrollera att mina uppgifter är riktiga. Herr Geijer säger att jag är välkommen med en motion som föreslår att man skall slopa dessa fängelsestraff. Det tycker jag var ett fantastiskt fint löfte, men jag trodde faktiskt att det statsråd som så varmt talar för att vi i princip inte skall ha några fängelsestraff längre själv hade sådant inflytande i den egna regeringen att ni kunde påverka den att inte ständigt komma med nya lagar som ger fängelsestraff. Men om det inflytandet är så begränsat skall jag med mitt ännu mindre inflytande gärna komma med en motion när nästa motionstid infaller i förhoppningen att vi då får gehör för våra synpunkter. När det gäller frågan om den senare inlåsningen citerade jag herr Geijer korrekt, för ni sade att frågan kommer att lösa sig automatiskt genom förskjutningen från slutna till öppna anstalter. Det var det uttalandet jag reagerade mot. Men nu är jag glad att höra att ni i princip är positiv till en senare inlåsning. Visst är det en ekonomisk fråga, men jag hoppas att ni också där skall använda ert inflytande i regeringen till att få finansministern och andra beredda att ställa upp de ekonomiska resurser som behövs. Sedan vill jag erinra om att när utskottet diskuterat de här frågorna ute på olika kriminalvårdsanstalter så har faktiskt personalen varit relativt positiv och man har noterat på några håll att det redan i dag skulle finnas möjligheter till en senare inlåsning om det formellt var möjligt. Det är därför utskottsmajoriteten skriver att man i avvaktan på ett beslut om senare inlåsning bör kunna åstadkomma fördelar i det här avseendet på de anstalter där det visar sig praktiskt möjligt.
Herr talman! Jag vill bara tillrättalägga en annan av fru Kristenssons myter. Hon sade — jag antecknade det — att jag talar varmt för att vi inte skall ha fängelser längre. Har jag gjort det, fru Kristensson? Jag har alltid sagt att jag är övertygad om att vi kan minska antalet intagna i fängelserna. Men jag har också alltid sagt att jag är övertygad om att samhällets skyddsintresse kräver att vi för vissa kategorier allvarliga lagöverträdare tar till fängelse. Vi har inget annat val. Jag vore tacksam om fru Kristensson lade det på minnet.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg och jag har i en motion — 1975/76:722 — tagit upp behovet av nybyggnad av lokalanstalter i Umeå och Luleå. Utskottet, som på ort och ställe haft tillfälle att studera båda dessa lokalanstalter, instämmer helt i vår uppfattning att såväl för de intagna som för personalen medför de här anstalterna stor olägenhet. Det är, precis som herr Lövenborg påpekade, ingen som inte besökt de här lokaliteterna och haft möjlighet att själv informera sig om vad som döljer sig bak fasaderna som anar hur nedslitna, ruffiga och otrivsamma dessa byggnader egentligen är. I synnerhet Luleåanstalten måste anses inrymma sådana sanitära olägenheter att det är förvånande att arbetarskyddsinspektionen inte ingripit. Målarfärgen har flagat bort, det är breda springor i golvoch väggpaneler som försvårar rengöring och gör arbetet onödigt slitsamt för personalen. Det är en ruffighet i bastulokalerna som inte kan beskrivas. Det gäller framför allt Luleåanstalten, men situationen i Umeå är sannerligen inte mycket bättre. Man saknar arbetsoch fritidslokaler för de intagna och anläggningen fyller på intet sätt de krav som måste ställas på en lokalanstalt i enlighet med 1973 års kriminalvårdsreform. Eftersom det kommer att finnas behov av såväl Umeåsom Luleåanstalten även i framtiden är det angeläget att beslutet får en reell innebörd. Jag är glad att utskottet så utan förbehåll ger regeringen till känna sin uppfattning. Rune Pettersson, vpk, har till betänkandet fogat en reservation för en tidsbestämd byggnadsplan. Den har herr Lövenborg nu yrkat bifall till. Personligen känner jag mig övertygad om —- med denna klara deklaration från utskottets sida — att dessa båda anstalter kommer att prioriteras.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

Herr talman! Vi har i vår utskottsgrupp valt att fördela ärendena i betänkandet 28 på de olika medlemmarna i gruppen. Det ankommer nu på mig att framföra en del synpunkter på reservationen 7 — frivårdssektorn. Med stor tillfredsställelse kan vi i dag konstatera en till synes politisk enighet beträffande kriminalpolitikens framtida utveckling, som väsentligen innebär en kriminalvård i frihet. I enlighet med 1973 års kriminalvårdsreform har också regeringen målmedvetet satsat på ökade resurser till frivårdssektorn. Som framgår av utskottets betänkande omfattar regeringens förslag för kommande budgetår bl.a. en personalförstärkning på 61 tjänster och en höjning av anslaget för behandlingsoch stödåtgärder med 360 000 kr. En förutsättning för en resultatbringande frivårdsverksamhet är emellertid inte bara att resurser för tillsättande av nya tjänster inom frivården skapas. Nej, här krävs verkligen en attitydförändring från hela samhällets sida. En dömd människas möjligheter till en god rehabilitering avgörs i hög grad av hur omgivningen accepterar henne. Det var, som tidigare understrukits, en viktig princip som lades fast i samband med vår nya kriminalvårdsreform, nämligen att kriminalvårdens klienter har samma rätt till samhällets stöd och vårdinsatser som andra medborgare. Den principen måste gälla inom alla områden, på arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet, på bostadsmarknaden osv. Om en kriminalvårdstjänsteman, exempelvis, för en klient lyckas anskaffa ett arbete genom en förstående arbetsgivares medverkan, så hjälper det föga om inte hans arbetskamrater också är inställda på att behandla honom på lika villkor. Om en klient lyckas erhålla en bostad efter frigivningen, så krävs det också att omgivningen, övriga boende inom bostadsområdet accepterar den nya grannen; i annat fall är ett misslyckande nära förestående. Med andra ord: Det krävs för att understryka vad jag tidigare sagt att hela samhället ställer upp bakom den nya kriminalvårdens ideologi. Och vi vet av erfarenhet att detta behöver sin tid. Inom arbetslivets organisationer ser man i dag mycket positivt på dessa samhällsproblem och medverkar också aktivt att föra ut och omsätta de nya kriminalvårdsidéerna i det praktiska livet. Stora insatser på detta område görs också av en del ideella organisationer. Föregående riksmötes beslut om möjligheter för kriminalvården att utge s.k. frigivningsbidrag har på sina håll medfört att en mera negativ syn uppstått från socialvårdens sida gentemot kriminalvården. Sådana tendenser måste på allt sätt arbetas bort för att inte våra målsättningar skall äventyras. Som det upplyses om i utskottsbetänkandet har en arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet till uppgift att se över och finna lösningar till vettiga former för samarbetsoch ansvarsfördelningar mellan kriminalvård och övriga samhällsorgan. Denna arbetsgrupp har under fjolåret startat en försöksverksamhet inom tre områden i landet som sedan avses utmynna i en rapport och överväganden från brottsförebyggande rådet. Reservanterna i utskottet anser det betydelsefullt att avvakta resultatet av denna pågående försöksverksamhet, innan medel utöver dem som föreslås i regeringens proposition eventuellt anvisas. Med hänvisning till vad jag tidigare anfört och vad som utvecklas i vår reservation 7 ber jag att få yrka avslag på utskottsmajoritetens hemställan under punkten 3 mom. I och bifall till reservationen 7. I reservationen 9 understryker reservanterna det angelägna i att åtgärder vidtas för att genomföra jourtjänstgöring inom kriminalvårdens frivård. Som anförts av tidigare talare har utskottet i sin skrivning uttryckt sig mycket positivt till de tankar som förts fram såväl i motionen 716 som i reservationen 9, men på grund av att frågan f.n. är under utredning finner utskottsmajoriteten i denna fråga starka skäl för att avvakta utredningen och kriminalvårdsstyrelsens överväganden i frågan. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under punkten 3 mom. 3 och avslag på reservationen 9.
Nr 117 Herr talman! Till det sist sagda vill jag bara göra den lilla erinran Onsdagen den att jag visst är på det klara med att frivården fått ökade anslag. Men 5 maj 1976 det är inte tillräckligt, det är ju det det handlar om. ———- Allting är ju relativt här i livet. Man kan göra en jämförelse med = Anslag till kriminalpolisens upprustning. Enligt justitieministerns eget uttalande har man vården där fått anslag som är utan motstycke på något annat samhällsområde. Vad vi hela tiden krävt är att man skall satsa mera på frivården. Detta har vi också motiverat vid flera tillfällen. Frivården har inte fått vad den behöver. Sedan är det inte alldeles säkert att det är just den insatsen att man anslår pengar för att tillsätta 50 eller 60 tjänster som är avgörande. Det är ett brett fält av verksamhetsområden som man måste gripa in i i det här sammanhanget. Utskottet skriver på ett ställe så här: ”Utskottet konstaterar att de frågor om samordningen mellan kriminalvården och andra samhällsorgan som riksdagen uppmärksammade redan i samband med kriminalvårdsreformen år 1973, ännu inte fått en tillfredsställande lösning.” Detta måste väl ändå betyda att man är på det klara med att samarbetet mellan kriminalvård och socialvård icke är tillfredsställande. Sedan får man, herr Mathsson, hänvisa hur mycket man vill till principer. Om inte dessa principer fungerar så måste väl samhällets organ — i detta fall riksdag och regering — gripa in och se till att principerna kan fungera fullt ut.
Herr talman! Herr Mathsson i Fagersta menar att det f. n. inte finns anledning att anslå ytterligare medel till stöd och hjälpåtgärder åt de frigivna. Vi skall i stället invänta resultatet av den försöksverksamhet som man avser att starta och som kanske redan har startat. Herr Mathsson säger också att ett ytterligare anslag här skulle innebära att man inte följer det ställningstagande som riksdagen tidigare gjort. nämligen att kriminalvårdsklienter har samma rätt till samhällets stöd och vårdinsatser som andra medborgare. Jag har väldigt svårt att förstå den inställningen. Vi vet att det kommer att ta tid innan vi får något resultat från denna försöksverksamhet och får förslag framlagda med anledning av den. Skulle vi i väntan på detta sitta stilla och inte bry oss om att göra någonting för att hjälpa dessa människor? Det är för mig fullständigt uteslutet! Vi måste under nuvarande förhållanden se till att det finns ekonomiska resurser för att ge hjälp och stöd till de här människorna. Därför är det nödvändigt att ge det här ökade anslaget som vi föreslår och som utskottsmajoriteten stannat för.
Herr talman! Jag är glad över den positiva syn som de flesta talare här framfört när det gäller inriktningen av kriminalvården — med betoning på frivården. Jag tror dock inte att det finns något ”sesam, öppna dig” om man med ökade anslag vill åstadkomma ett ordentligt resultat i frivårdsverksamheten. Justitieministern har tidigare poängterat vikten av att den rätta andan genomsyrar alla samhällsorgan. Jag tror att det i första hand är här vi skall lägga ner våra strävanden. Vi har också, som jag sade i mitt anförande, målmedvetet satsat på ökade resurser i fråga om såväl anslag som ett ökat antal tjänster inom frivården. Vad vi talar om är att här finna former för att hjälpa en människa. Här finns det inga patentlösningar. Varje enskilt fall måste naturligtvis bedömas för sig. Vi får i första hand sätta vår lit till frivårdstjänstemännen, som sedan naturligtvis skall slussa ut detta klientel i samhället. Då måste samhällets olika organ träda in med samma resurser som står till förfogande för andra medborgare.
Herr talman! Visst finns det former för att hjälpa dessa människor. Jag har pekat på tre områden och jag skall nu stanna vid två av dem. Det väsentligaste här är väl utbildning och arbete. På dessa områden måste man satsa pengar. Vi måste försöka lära dessa människor att läsa och skriva sitt eget namn, så att de åtminstone skrivoch språkmässigt kan delta i samhällslivet. Över huvud taget är detta en förutsättning för att kunna komma in i gemenskapen. Sedan gäller det att skaffa arbeten. Tyvärr finns det mycket hårda attityder i samhället på detta område. Det är helt uppenbart att de människor som exempelvis har grava läsoch skrivsvårigheter och inte i övrigt kan klara sig i samhället är oerhört handikappade på arbetsmarknaden. Det är uppenbart i första hand på dessa områden som de rehabiliterande åtgärderna måste sättas in.
Det finns inga patentlösningar, inget ”sesam, öppna dig”, säger herr Mathsson i Fagersta. Det är väl riktigt. Herr Mathsson gör det viktiga påpekandet att det är fråga om en anda från omgivningens sida, från samhällets sida. På den punkten råder inga delade meningar. Men samtidigt bör också herr Mathsson förstå att om man skall vidta några speciella åtgärder för att hjälpa de här människorna behövs ekonomiska resurser. Det är en nödvändig förutsättning för att man skall kunna vidta åtgärder av det slag som behövs i de här fallen: hjälpa till att skaffa bostad, jämna vägen för dem över huvud taget vid anpassningen till ett liv i frihet. Jag har mycket svårt att förstå hur man kan gå emot yrkandet i fråga. Vi vidhåller givetvis yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är fullt klart att det primära för en klient inom frivårdssektorn måste vara att slussas ut i arbetslivet, att få en grundläggande yrkesutbildning, att erhålla en bostad. Detta skall vi kunna klara med ett samspel mellan frivårdens resurser och samhällets organ på de här områdena. När det gäller utbildning, läsoch skrivsvårigheter osv. som herr Pettersson i Västerås pekade på gav justitieministern besked om de möjligheter vi hoppas skall finnas och utvecklas inom den kommunala vuxenutbildningen. Jag pekade i mitt huvudanförande också på den irritation och de konflikter som de s.k. frigivningsbidragen skapar mellan socialvårdens myndigheter och kriminalvården. Det är sådana företeelser som vi måste arbeta bort för att lyckas i våra strävanden och nå uppsatta mål. Jag tror inte heller att det skulle vara populärt bland medborgarna i övrigt om vi skulle ge sådana anslag till frivårdsklientelet att dessa människor finge bidrag som överskrider vad andra människor erhåller från samhället.

Herr talman! Den sjunkande beläggningen vid våra kriminalvårdsanstalter är givetvis en glädjande utveckling. Som en följd av detta kan platsantalet vid riksanstalterna minskas. Enligt ett regeringsbeslut 1974 reducerades antalet platser med omkring 300, och minskningen skall vara avslutad senast den 30 juni 1976. År 1975 fattades beslut om ytterligare minskning med 115 platser, som skall verkställas senast den 30 juni 1977. Mot detta finns inget att invända. Däremot måste man ifrågasätta det riktiga i att en enda anstalt två år i rad skall få vidkännas platsreducering. Detta har skett vid Tidaholmsanstalten. Både första och andra beslutet gällde 40 platser, alltså 80 platser på kort tid. I en motion har jag och några medmotionärer hemställt att riksdagen hos regeringen begär en omprövning av beslutet att reducera platsantalet med 40 vid kriminalvårdsanstalten i Tidaholm. Detta har vunnit majoritetens stöd i utskottet. Det finns inget som från kriminalvårdssynpunkt talar för att denna anstalt skulle vara sämre än någon av våra andra 22 riksanstalter. Tvärtom kan man framhålla att den är relativt nybyggd — ca 15 år. Det finns tillgång till arbete och tillfälle till studier i samarbete med närbelägen folkhögskola. Kriminalvårdsstyrelsen har ansett anstalten lämplig för en av styrelsen föreslagen utvidgad försöksverksamhet med marknadsanpassad lön. En mycket kraftig minskning, som i detta fallet från 230 till 150 platser, kan inte ske utan att det uppstår svårigheter. Inom Tidaholms kommun var man redan efter första reduceringen oroad och företog en uppvaktning i november 1975. Man fick då beskedet från kriminalvårdsstyrelsens högste ansvarige att någon ytterligare minskning inte skulle ske. Därför kom beslutet i december som en fullständig överraskning. Man kunde inte tro att det var sant. Förklaringen har senare visat sig vara den att det var regeringen som först avgjorde på vilka anstalter minskningen skulle ske och därefter tillfrågades berörd ansvarig styrelse. Detta tillvägagångssätt praktiseras alltså av regeringen. Kriminalvårdsstyrelsens talesman vid uppvaktningen kan därför inte lastas för att ha talat mot bättre vetande. Han kände inte till planerna. Jag tycker att det är angeläget att detta klargörs. Fru Andersson i Kumla påstod i sitt tidigare inlägg här att vår argumentation i denna fråga inte håller. Jag vill hävda motsatsen, allra helst sedan jag hört hennes argumentation. Fru Andersson tog upp den låga beläggningen vid anstalten. Med anledning härav vill jag säga att en sådan tidvis finns också vid andra riksanstalter. Det fick vi uppgifter om vid utskottsbehandlingen. Vi skall vidare hålla i minnet att placeringen av de intagna vid våra riksanstalter sker inom kriminalvården. Såvitt jag kan förstå kan det mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört om Tidaholmsanstalten inte finnas några skäl att inte placera interner på denna anstalt, om man så önskar. Beträffande vårdpersonalen sade fru Andersson i Kumla att minskningen av antalet platser bara skulle beröra tre personer. Det är riktigt enligt de uppgifter vi fick vid utskottsbehandlingen. Men vi fick också uppgiften att den nu pågående reduceringen, som skall vara avslutad senast den 30 juni i år, berörde tio anställda. Det är alltså det sammanlagda antalet som man måste ta hänsyn till. Som jag tidigare anfört är man på kommunalt håll oroad över det här förhållandet. Slutligen påstod fru Andersson i Kumla att vi skulle springa ifrån tidigare beslut. Så är naturligtvis inte fallet. Såväl av motionen och av utskottsbetänkandet som av vad jag har sagt här framgår att vi anser den sjunkande beläggningen vid våra kriminalvårdsanstalter vara en glädjande utveckling. Med detta vill jag i alla delar yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandena nr 28 och 33.
Herr talman! När det först gäller reduceringen av platsantalet på Tidaholmsanstalten tog departementet kontakt med representanter för kriminalvården och för de centrala personalorganisationerna. Det är alltså dessa parter som har kommit överens om att man skall genomföra reduceringen just på Tidaholmsanstalten. När det sedan gäller uppgiften om antalet tjänstemän är jag medveten om att det rör sig om sammanlagt 13 vårdare på anstalten. Mina uppgifter har jag fått från en tjänsteman på kriminalvårdsstyrelsen som är tjänst ledig från sin huvudsakliga sysselsättning för att enbart arbeta med nedskärningsproblematiken på våra anstalter. Och jag kan inte finna någon anledning att betvivla hans kunnande i detta ärende.

Herr talman! Fru Andersson i Kumla sade nu att det har förekommit lokala kontakter med berörda personalorganisationer på Tidaholmsanstalten. Det har inte framkommit tidigare, när vi har behandlat ärendet i utskottet, men jag har givetvis ingen anledning att betvivla påståendet. Jag hoppas därför att den minskning av personalen som nu pågår kommer att klaras upp. Vad slutligen beträffar både fjolårets och kommande års personalinskränkningar är det så, som vi fick klarhet i vid utskottsbehandlingen, att det sammanlagda antalet är 13.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord om en enda fråga, nämligen den marknadsanpassade lönen, och då skall jag försöka att inte upprepa vad tidigare talare redan anfört. Ja, jag har kanske t.o.m. något nytt att komma med, ty sedan jag väckte min motion i detta ärende har jag från en vänlig byrådirektör i riksrevisionsverket, Peter Åsell, fått en rapport i vilken verket har försökt göra en utvärdering rörande följderna av marknadsanpassad lön. Man har t.o.m. försökt göra en företagsekonomisk utvärdering, och det anser jag inte vara fel. Det har ju tidigare i debatten sagts att en sådan utvärdering inte borde komma in i bilden, men det tycker jag att den kan göra. Och den utvärderingen visar att det givetvis blir dyrare med marknadsanpassad lön, men produktionsresultatet blir då också betydligt bättre. Vid Tillberga ökade sålunda effekten vid den mekaniska verkstaden med 25 96. De fördelar som man kunnat komma fram till har preciserats i några punkter, som jag ber att få föredra här, eftersom de överensstämmer med den uppfattning jag själv har haft och har. Man skriver så här: ”Även om hänsyn tas till nu nämnda svårigheter vid utvärderingen ger resultaten från försöken belägg för att arbetsdrift med marknadsmässig lön är positiv i ett flertal hänseenden. --- De intagna anpassas till arbetsförhållanden som mera liknar dem ute i samhället. Den högre ersättningen gör det möjligt för klienterna att i viss mån sanera sin ekonomi. Budgetplaneringen torde också medverka härtill. De klienter som deltagit i försöken har klarat sig från återfall under en längre period efter frigivningen än normalklientelet. Försöken synes sålunda ha gett positiva resultat ur behandlingssynpunkt. Produktionen har stigit under försöksverksamheten. De ökade intäkterna med anledning härav bör åtminstone i viss mån kompensera ökade kostnader för högre arbetsersättningar. De minskade återfallen och klienternas förbättrade ekonomi minskar kostnaderna för stat och kommun. Kostnaderna för rättsväsendet kan förmodas minska till följd av färre återfall. Genom den förbättrade ekonomiska situationen kan klienterna reglera skulder, bl.a. till dem som drabbats av brott. Samhällets kostnader för indrivningsåtgärder minskar också. Slutligen torde den förbättrade frigivningssituationen göra att klienternas behov av socialhjälp minskar.” Jag tillhörde på sin tid kriminalvårdsberedningen, och redan där framförde jag frågan om marknadsanpassad lön. Då sade man mot förslaget att om klienterna fick mer betalt skulle det inte hjälpa mycket, för då skulle kronofogden komma och dammsuga deras plånbok. Pengarna skulle då gå till böter, skadestånd osv., och klienterna skulle inte få behålla mer för det. Men i själva verket är det ju det bästa med en marknadsanpassad lön att kronofogden kan göra detta. Ju mindre skuldbelastade klienterna är när de kommer ut från anstalten, desto bättre är det, ty då börjar just den svåra tidsperioden. Man bör kunna förstå den klient som kommer ut från en anstalt och får ett jobb med relativt hygglig lön men som då möts av krav på skadestånd, böter och kanske även gamla skatter. Han eller hon får kanske inte behålla mer än existensminimum, och det är någonting som man inte kan existera på. Då ligger risken för återfall frestande nära. Detta skulle undvikas om en hel del av skulderna kunde klaras av under den tid vederbörande vistas på anstalt. Utskottet säger att det här är nog bra, men man vill inte ens utöka försöksverksamheten och än mindre genomföra detta förslag. Jag befinner mig här i ett dilemma. Jag instämmer i klämmen till reservationen 4 av kommunisterna. Däremot kan jag inte till alla delar instämma i motiveringen, utan tar tvärtom avstånd från en del av denna. Det måste löna sig att arbeta, sade både mitt parti och andra en gång i tiden. Detta gäller även för dem som är intagna på våra fångvårdsanstalter. Det skulle från alla synpunkter vara bra om man fick en rutin att jobb ger pengar och att även det är ett sätt att försörja sig. Jag tycker att det är så värdefullt att jag trots allt tar risken att yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Först vill jag instämma i vad fru André anfört och den oro hon känner inför hotet om reducering av platsantalet på fångvårdsanstalten i Tidaholm. I och för sig är det glädjande att behovet av anstaltsplatser i landet minskar — det skall vi vara tacksamma och glada för. Icke förty kan man ifrågasätta huruvida det är riktigt att Tidaholmsanstalten kommer att få vidkännas reduceringar två år i följd. Jag kan vitsorda att jag var med i den uppvaktning för kriminalvårdschefen som man på kommunalt håll hade ordnat. Vi fick ett lugnande besked av kriminalvårdschefen. Icke förty fick vi efter en kort tid ånyo ett meddelande att man inom departementet var i färd med att utarbeta ett förslag som gick ut på en reducering av platsantalet vid Tidaholmsanstalten. Jag betvivlar inte att departementet har haft kontakt med per sonalorganisationerna.

Tidaholmsfängelset är — ingen lär vilja motsäga mig på den punkten —- en modern anstalt, kanske en av de bästa i landet. Det kan ifrågasättas huruvida man bör minska platsantalet på just en sådan modern anstalt. De bilder vi sett från Luleå är skräckbilder. Några sådana bilder skulle jag inte kunna visa upp från Tidaholmsfängelset. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka avslag på reservationen 2 vid punkten 2. Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet för att närmare kommentera den motion som jag har väckt, nr 204, och som nu behandlas i betänkande nr 28. Det gäller ersättningen till övervakarna, och jag har begärt en sådan ändring av bestämmelserna om arvodena att dessa rubriceras som ersättning för kostnader i samband med övervakningsuppdraget. Det torde vara allmänt bekant att övervakarna —- med hänsyn till det utomordentligt värdefulla arbete de nedlägger — alltför länge haft så låga arvoden att dessa inte står i rimlig proportion till det arbete de utfört. Utskottet har varit positivt i sin bedömning av övervakararvodena och hänvisar bl.a. till justitiedepartementets promemoria om ersättningen. Den skall bestämmas till 100 kr. per månad och uppdrag. Höjningen bör enligt förslaget läggas på omkostnadsdelen. Det föreslås således att ersättningen för omkostnader, liksom arvodet, höjs till 50 kr. Vid sidan härav skall kunna utgå arvode för särskilda stödåtgärder. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Jag skulle tro att en hel del remissinstanser inte anser uppjusteringen vara tillräcklig. Personligen vill jag här, liksom i motionen, understryka vikten av att övervakarna får sådan ersättning att rekryteringen underlättas och att de — vilket ofta hittills varit fallet — också får kostnadsersättning för de utlägg som många gånger förekommer i samband med uppdraget. Med hänsyn till det stora behov av förstärkningar inom frivården är det synnerligen angeläget att alla led i denna verksamhet får tillräckligt stöd från samhällets sida. En hygglig ersättning till övervakarna bidrar inte bara till att rekryteringen underlättas utan också till att den viktiga återanpassningen av klienter möjliggörs i större utsträckning genom övervakarens omsorger. Med tanke på utskottets ganska positiva skrivning har jag inte nu något särskilt yrkande utan vill avvakta i ersättningsfrågan tills remissinstanserna gått igenom den aktuella promemorian. Så, herr talman, har jag en önskan till, nämligen att vi skall kunna finna en bättre benämning än ordet övervakare. Jag vet att många, många upplever det som på något sätt förnedrande att ordet övervakare används. Jag skulle alltså önska att vi kunde få fram ett bättre ord, som mera täcker vad de egentligen skall göra — stödja och hjälpa de människor Nr 117 det här är fråga om. Detta är min personliga önskan, som jag tror delas

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 22 om bostadsbyggandet utmynnar i en hemställan i 46 punkter. Till 19 av dessa finns 23 reservationer — vid en av reservationspunkterna har också fogats ett särskilt yttrande. Slutligen finns det också ett särskilt yttrande till en reservationsfri punkt. Sett ur den synvinkeln verkar det som om splittringen varit total vid behandlingen av dessa frågor i utskottet. Av de 23 reservationerna har emellertid 15 avgivits av moderaterna, 5 av vpk, 2 av folkpartiet och 1 av centern. Ser man saken på det sättet får man en mer nyanserad bild av betänkandets struktur. Jag skall, herr talman, uppehålla mig vid centerns reservation nr 16 men också säga några ord om vår inställning i en del andra frågor som har behandlats i betänkandet. Reservationen 16 rör statens ekonomiska stöd till förbättring av bostadsmiljöerna — en aktivitet som vi från centerhåll anser vara mycket väsentlig i de bostadspolitiska sammanhangen. Numera tas ju i budgeten upp ett årligt anslag till Bidrag till förbättring av boendemiljön. En särskild delegation inom bostadsstyrelsen, miljödelegationen, handlägger bidragsärenden. Bidrag kan utgå i första hand för flerfamiljshusområden men också, om särskilda skäl finns, för småhusområden. Husen skall ha färdigställts före år 1975 och prioritet skall ges åt områden med uthyrningssvårigheter. Till detta kommer den verksamhet som sköts av den bostadssociala delegationen. Den har till uppgift att bereda frågor om åtgärder i områden med uthyrningssvårigheter. Den delegationen har inga särskilda pengar och får göra reklam för miljöbidragen och bostadslånen eller konstruera andra lösningar. Slutligen har vi också på det här fältet ett förslag från boendeutredningen som regeringen ännu inte har tagit ställning till. Det jag först skulle vilja ifrågasätta är om den här organisationen, som tycks ha tillkommit mer slumpmässigt, på sikt är den rätta för att nå de avsedda målen. Det förefaller mig som om det råder en onödig splittring mellan de båda delegationernas arbetsfält. När regeringen skall göra en bedömning av utredningsförslaget, bör man enligt min mening också ta sig en funderare på organisationssidan. Av vad utskottet fått höra från delegationerna själva, kan man misstänka att hanteringen inte alltid är helt rationell när det gäller att sälja den statliga stimulansen. I det sammanhanget spelar ju också bidragsreglerna en avgörande roll. Utskottet har enhälligt gjort bidragen mer åtkomliga när de utgår tillsammans med bostadslån. När de skall lämnas separat, har utskottets majoritet — herr Claeson undantagen — stannat för att tills vidare bibehålla bidrag intill 50 96. Det har sagts, att om vi fick högre bidrag så skulle de ha högre stimulanseffekt — och det är ju naturligt. Jag vill heller inte för alltid avvisa tanken på att höja bidragsprocenten. I ett stort antal fall tycks det emellertid vara så, att det inte är utgiften i sig som skrämmer bostadsföretaget eller kommunen -— det är likviditetsfrågorna. Därför föreslår vi också i reservationen 16 att man i första hand skall öppna en kreditmöjlighet för de kostnader som inte täcks av bidrag och på så vis få bort ett hinder. Vi föreslår lån på tio år med markförvärvslånen som förebild. Man bör inte heller ha särskilt stora invändningar från kreditmarknadssynpunkt, eftersom staten genom anslagsgivningen också sätter sina egna ramar. Vi vill vidare att regeringen tar med den här lösningen i bilden när det gäller lån och bidrag för att slå samman lägenheter. Det hör ihop med vad jag sade i början och innebär att bostadsmiljö är ett begrepp som inte bör tolkas alltför snävt. Det finns all anledning att fundera också på vidare låneoch bidragsförutsättningar när man bedömer de här sakerna. Slutligen vill jag, fast det inte ingår i reservationen, peka på en sak till. På det här fältet har vi ju också tillgång till arbetsmarknadsmedel. Här, som på många andra områden, gäller det att se till att dessa medel verkligen hamnar på prioriterbara projekt. Alla möjligheter att lägga hanteringen på specialmyndigheten bör tas till vara. Arbetsmarknadssynpunkterna kan tillföras ärendet ändå. Som jag antydde tidigare vill jag i det här sammanhanget passa på att ta upp några av de punkter där utskottet kommer med förslag till tillkännagivanden. Utskottets enhälliga uppslutning bakom förslaget om en översyn av planeringssituationen för de äldres bostäder vill jag inledningsvis notera. Om man sätter den bedömningen i relation till utskottets begäran om en översyn av förbättringslånen och även beträffande bostadsanpassningsbidragen, så framträder också här en profil — en betoning av att vi inte får bli överrumplade av växande och nya anspråk. Civilutskottet har också ställt sig bakom en begäran att de kommunala synpunkterna skall få ökad genomslagskraft då man prövar byggnadstillstånd. Här är ju flera utskott inblandade, och det har i viss mån begränsat handlingsutrymmet — vi måste hålla oss inom vårt ansvarsområde. Var än förslagen slutligen hamnar, förutsätter jag dock att även den här hanteringen anpassas till kommunens roll som ansvarig för bostadsförsörjningen. I anslutning till behandlingen av frågan om ingångsvärdet i låneunderlaget har utskottet enhälligt föreslagit förbättrade kreditmöjligheter, då småhus köps för att rustas upp i vissa områden där det är svårt att få kredit. I stället för ett ingångsvärde har sålunda föreslagits motsvarande lånemöjligheter just i de kreditmässigt svåraste områdena — bl.a. i skärgården. Det här förslaget är närmast att uppfatta som en utveckling av tankegångarna i motionen 2273 av fru Ingvar-Svensson m.fl. — något som också framgår av betänkandet. Det är — tycker jag — särskilt glädjande att utskottet på detta sätt kan bidra till att ta till vara bostäder utanför expansiva tätområden och därigenom ge litet mer optimism åt den kommunala planeringen utanför centralorterna. I vissa fall — t.ex. i skärgårdarna — är det här steget av grundläggande betydelse för att över huvud taget kunna behålla en bofast befolkning utan att den trycks undan av fritidsboendet. När det gäller riktlinjerna för att efterge hyresförlustlån har utskottet också tagit ett initiativ för att underlätta situationen för de hårdast drabbade företagen. Jag vill inte påstå att vad utskottet sagt inte skulle ha varit möjligt att tolka in i nu gällande regler. Av vad vi hört i utskottet framgår väl i alla fall att all tveksamhet nu är borta och att företagen inte gång på gång måste uppfylla vissa minimiförutsättningar. I fråga om den kulturhistoriskt värdefulla bostadsbebyggelsen föreslår utskottet inte något tillkännagivande. Vad utskottet anför på s. 48 hoppas vi i alla fall att i första hand bostadsministern läser. Trots att utskottet vill avvakta en redovisning innan det tar ställning, framgår av skrivningen att utskottet finner en del tecken på förlamning av den här verksamheten. Utskottet har också förutsatt att man tar upp dessa frågor till övervägande —- något som man får extra anledning till i samband med utredningen om riksantikvariens resurser. Slutligen får jag notera att utskottet enhälligt har tillstyrkt en motion av herr Åkerfeldt m.fl. om mer pengar till de samlingslokalägande riksorganisationerna. Jag hoppas att folketshusrörelsen och bygdegårdsrörelsen uppskattar den omtanke om deras organisationer som kommer till uttryck i utskottets ställningstagande. Herr talman! Med det sagda har jag bara velat visa på att betänkandet inte bara är splittring — det är också positiv enighet i mycket. Utskottets vice ordförande kommer att ta upp och redovisa majoritetens syn på Vad gäller betänkandet 22 yrkar jag således nu bifall till reservationen 16 och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Beträffande betänkandet 26 yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När man talar allmänt om en konsumentstyrd marknad, där produktionen skall följa efterfrågan till både kvantitet och kvalitet, har det i den konsumentpolitiska debatten i kammaren varit en ganska bred enighet. Då riksdagen t.ex. beslöt om en marknadsföringslag i slutet av förra året, underströk de olika talesmännen vikten av att få till stånd frivilliga överenskommelser på marknaden och att undvika detaljregleringar av olika slag. Även om regeringen tycks ha ändrat kurs när det gäller den principen de senaste dagarna, har debatten trots allt präglats av en tilltro till spelet mellan tillgång och efterfrågan. Det är i detta sammanhang så mycket märkligare, att det i bostadspolitiken skall vara så omöjligt för politikerna att skapa ett klimat, som kan ge medborgarna den kanske allra rimligaste rättigheten i ett välfärdsland som vårt, nämligen den bostad som de vill ha och har råd med. I stället för att satsa på stöd åt utveckling av nya idéer inom byggbranschen och åstadkomma en varierad bostadsproduktion, där efterfrågan skall styra inriktningen, har den socialdemokratiska regeringen genom åren skapat den mest socialistiska delen av svenskt näringsliv med ett gytter av regler och normer som i detalj skall styra byggandet. Exemplen på orimliga statliga regler är många och förundrar lika mycket varje gång. Kritiken mot det nuvarande stelbenta systemet kommer från alla håll. Senast i nr 4 i år skrev HSB:s och hyresgästförbundets tidning Vår Bostad på sin ledarsida: ”Bostadsstyrelsen älskar sina bestämmelser. Har den en chans så hittar den på bestämmelser om hur många elektriska kontakter det ska finnas i ett kök. Ser den en möjlighet, ser den till att det finns lånebestämmelser hur fasaderna skall se ut. Osv. osv. i all oändlighet. De som bygger hus förföljs nu av bestämmelser som ideligen ändras. Byggherrarna måste hålla sig med särskilda låneexperter för att ha en chans att hänga med i svängarna. Detta innebär naturligtvis att praktiskt taget all utveckling av bostäderna stoppas upp.” Citatet visar med all tydlighet på bristerna i det nuvarande systemet, som skapar krångel, fördyrar och förhindrar utvecklingen av goda bostäder. Det var länge sedan någon representant för regeringspartiet vågade sig på att försvara dessa regleringsorimligheter. Det vore intressant om någon på s-bänken i dag skulle vilja ge något vettigt argument för den koloss på lerfötter som bostadsstyrelsen m.fl. försöker släpa fram. Vad är då efterfrågan? Ja, på få områden har vi väl så tydliga tecken på hur folk vill ha det som när det gäller boendet. Fyra av fem oavsett ålder eller politisk hemvist, föredrar enligt samstämmiga undersökningar ett eget hem på marken. Många socialdemokrater förhånar denna efterfrågan och påstår att folk bara är ute efter att göra pengar och att det inte är fråga om ett seriöst bostadsval. Man går så långt i sin småhusjakt att man utmålar både småhussamhällena och dem som bor där som något avvikande i samhället. I ett nummer av facktidningen Beklädnadsfolket finns en artikel som heter ”Klasskamp” och som beskriver hur det ”egoistiska” småhusfolket reagerar när det finns planer på ett hem för utvecklingsstörda barn mitt i småhusområdet. Småhusfolket beskrivs som ”skyddade och okunniga” och ”perverst välanpassade”, medan husen sägs likna ”mest välskötta gravmonument med lika välansade gravvårdar”. Artikeln låter mena att småhusfolket är ”direktörer, disponenter, ingenjörer, köpmän, tjänstemän och en eller annan välbeställd arbetare som smält in i omgivningen”. Illustrationerna i artikeln framställer småhusfolket som svin i dubbel bemärkelse, vilket jag för riksdagsledamöternas kännedom vill visa på kammarens bildskärm. Detta är ingen engångsföreteelse. Samtliga bilder som illustrerar artikeln framställer småhusägarna som svin. Den här artikeln är nu ingen tillfällighet inom den socialdemokratiska rörelsen. För inte så länge sedan gav det socialdemokratiska kvinnoförbundet ut ett nummer av sin tidning Morgonbris med ett tema som gick ut på att beskriva allt elände med småhusområdena. Jag skall inte trötta kammaren med alla de möjligheter som finns att ta citat som visar nedvärderingen av folk som vill ha och har småhus. Bara för att kammaren skall förstå temat i tidningen nöjer jag mig med att visa en bild som föreställer ett varningstecken för småhus med en sprattlande förtvivlad kvinna, bunden vid hemmet. Herr talman! Moderata samlingspartiet har genom åren förfäktat uppfattningen att det måste vara politikernas uppgift att skapa valfrihet på bostadsmarknaden. Om nu fyra femtedelar av svenska folket vill bo i småhus, marklägenhet eller liknande, skall vi också skapa utrymme för ett sådant byggande. De senaste årens procentuellt sett höga småhusbyggande har gjort att många tycker att vi får ett alltför ensidigt samhälle med bara småhus i framtiden. Verkligheten är ju den att antalet småhus i den på senare tid kraftigt nedbantade bostadsproduktionen har legat ganska stilla genom åren. Men köerna med hundratusentals människor finns där fortfarande. Och det är ju inte så konstigt, när det fortfarande är en minoritet i det här samhället som får bo i småhus. Ungefär 60 96 av våra bostäder återfinns trots allt fortfarande i flerfamiljshus. Det ensidiga byggande som vi fick uppleva under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, då man struntade i efterfrågan, har haft sina konsekvenser de senaste åren. Man har från det allmännas sida varit tvungen att på olika sätt söka finna medel för att ta hand om alla de tomma lägenheterna och de konkursmässiga, mest kommunala, bostadsföretagen som har byggt alla dessa bostäder. Vi moderater har sedan ett år tillbaka visat att vi nu finner det angeläget att upphöra med hyresförlustlånen för att pressa de kommunala bostadsföretagen att verkligen anpassa sig efter marknaden, vilket de faktiskt har haft över fyra år på sig att göra. Så länge har det nämligen funnits allmänna redskap för att hjälpa dessa företag. Nu går civilutskottets majoritet den rakt motsatta vägen. Inte ens departementschefen har i sin proposition kunnat komma på alla de åtgärder som civilutskottet använder sig av för att hjälpa de konkursmässiga företagen. Tidigare har det i alla fall varit så att varje gång företagen har fått eftergift av sina hyresförlustlån har de varit tvingade att delta med vad vi kan kalla en viss självrisk. fr.o.m. nu skall den försvinna. Det skall bara bli en engångsbetalning, och sedan skall det väl komma eftergift av hyresförlustlån som vilket bidrag som helst till dessa företag. Det befrämjar, herr talman, på intet sätt en marknadsanpassning av de här företagen. Utskottsmajoritetens godkännande av propositionens förslag om att bostadsstyrelsen i fortsättningen skall handha dessa frågor och inte regeringen visar dessutom att man nu gör en institution av någonting som man för några år sedan påstod sig betrakta som en tillfällighet. Den största och värdefullaste bostadspolitiska reform som vi i dagens läge skulle kunna åstadkomma är att satsa på ett bostadsbyggande som styrs av efterfrågan. Det innebär att byggandet måste domineras av småhus. Men självklart måste vi ha en produktion som möter all efterfrågan, inte minst i alla åldrar. Därför bör vi också försöka erbjuda moderna eftertraktade lägenheter i flerfamiljshus och större variation i byggandet och planeringen än vad som är fallet i dag. Det är en nödvändighet. Men efterfrågan domineras inte bara av att folk vill bo i småhus utan den är också mycket entydig när det gäller hur ägandet skall vara fördelat. Således är efterfrågan inriktad på enskild äganderätt till både hus och tomt. Det är då så mycket mer oförståeligt hur socialdemokrater även i denna fråga envist hävdar en uppfattning som inte överensstämmer med folkviljan. Riksdagsmannen Åke Gustavsson i Nässjö har exempelvis uttalat att följden av småhusbyggandet ”blir en individualisering och privatisering som står i strid med grundläggande socialdemokratiska värderingar”. Statsrådet Carl Lidbom har uttalat: ”Demokratin i liberal mening förutsätter äganderätt. Jag vill vända på det och säga att äganderätten i stor utsträckning är ett hinder för demokratin.” Detta uttalar alltså en representant för den socialdemokratiska regeringen. För oss moderater är det självklart att markoch bostadspolitiken måste följa efterfrågan även när det gäller upplåtelseformer. Den enskilda äganderätten får man inte tumma på i det sammanhanget. Argumenten mot vår bostadspolitik, och den på kommunalplanet av icke-socialister förda bostadspolitiken, är att vi påstås släppa allt fritt och därigenom överge konsumenterna. Det är naturligtvis fel. För att få konkurrens i bostadssektorn föreslår vi moderater att det nuvarande finansieringssystemet skall ersättas med ett som i kombination med skat tesänkningar under en lång tidsperiod minskar behovet i nyproduktionen av de våldsamma subventioner som i dag gör att många bara ser hälften av sin verkliga boendekostnad. Detta förslag som vi har fört fram under flera år, har man i pressen under valårets inledning försökt framställa som ett förslag som medför ända upp till fördubbling av hyran. Naturligtvis är det ett orimligt resultat, och det finns inget parti som någonsin skulle komma med sådana förslag —- om det nu är så att man bland socialdemokraterna verkligen tror att vårt förslag skulle innebära så stora hyreshöjningar. I realiteten är det så att det redan i dag sker en avveckling av subventionerna, år efter år i hela det befintliga bostadsbeståndet. Ingen får på något sätt genom ett moderat bostadsfinansieringssystem högre hyra än vad man har i dag. Skillnaden är ju faktiskt till sist att vi säger att det skall vara en avveckling av subventionerna även i kommande års nyproduktion samtidigt med den avveckling som nu redan är i gång i de befintliga bostäderna. Denna reform, som vi föreslår i syfte att just skapa ökad konkurrens, skall ses i samband med våra förslag om att sänka skatten, och detta skall genomföras under en lång tidsperiod, så att nettoverkan av vårt förslag kommer att bli allt annat än negativ för konsumenterna. Pressen på producenter och planerare kan aldrig bli tillräcklig om inte konsumenterna vet vad bostaden egentligen kostar, inkl. vad man betalar över skattsedeln. Självklart skall samhället garantera kredit till bostadsbyggandet och också med vissa minimiregler vad gäller ekonomi och standard påverka bostadsbyggandet, men vi måste komma ifrån dagens orimliga virrvarr av regler och subventioner. I vår bostadspolitik återfinns naturligtvis också bostadstilläggen som en grundtrygghet för de grupper som annars skulle tvingas till en oacceptabel bostadssituation. Jag tänker på pensionärer, låginkomsttagare och stora barnfamiljer. En mycket viktig del i bostadspolitiken som dess värre aldrig fått sin lösning, är hur konsumenterna skall få det bästa skyddet när de kanske gör sitt livs största satsning och köper ett eget hem. Möjligheter till snabb hjälp och rådgivning då fel uppstått är nödvändiga, men i vilka former detta skall realiseras tycks man inte ha funderat speciellt mycket på. I dag är konsumentintressena splittrade på flera myndigheter, och man måste för allas bästa nu få en enhetlig och smidig väg mellan producent och konsument. Herr talman! I de reservationer som vi moderater har fogat vid utskottsbetänkandet återfinns många av de principer som jag nu varit inne på. Beträffande övriga reservationer avser jag dock att säga några ord speciellt om dem som berör boendeinflytande och vissa frågor rörande sanering. När vi moderater hävdar fördelarna med att de boende skall äga, direkt eller indirekt, sina bostäder är det inte bara fråga om ett principiellt ställningstagande. Med hänsyn till dagens stora driftkostnader för våra bostäder är det som vi tycker nödvändigt att låta fler bli delaktiga i skötseln av bostäderna. Således bör samhället erbjuda möjligheter för människor att i ökad utsträckning äga, direkt eller indirekt med bostadsrätt, sina lägenheter. I dag går det inte att äga sin lägenhet trots att det i många länder är en självklarhet. Den efterfrågan som kan finnas på den typen av boende måste mötas. Genom det senaste årets förändrade ställning för hyresrätterna har dess värre bostadsrätterna kommit i skymundan. Vi föreslår därför i reservationen 1 att man med kreditåtgärder skall underlätta bildandet av bostadsrättsföreningar i hyresrättsfastigheter och att möjligheter till lån till kontantinsatser skall öka. Vi har väl trott tidigare år att socialdemokraterna såg positivt på bostadsrättsföreningen som institution. Dess värre har vi nu sett motsatsen efter den cirkus som socialdemokraterna bedriver i Stockholm. Med hjälp av kommunister och förköpslag gör de vad de kan för att stoppa hyresgästernas möjligheter att själva ta över en fastighet för att kunna sanera den. Råkar man på något sätt ramla utanför socialdemokraternas regler och uppfattning om hur folk borde bo verkar det vara klippt. I samband med detta också några ord om civilutskottets betänkande nr 26 där vissa hyresfrågor behandlas. Vi moderater har där följt upp tidigare förslag om att det är nödvändigt att stoppa en monopolisering av hyresgästinflytandet till en enda organisation. I stället för att som nu i lag ge i praktiken endast Hyresgästernas riksförbund möjlighet att företräda hyresgästerna i saneringsfrågor, hyresfrågor m.m. bör man, som vi föreslår, låta även en majoritet av hyresgäster i en berörd fastighet få bli motpart till hyresvärden. Det måste vara fel att som nu först göra en apparat för inflytande och sedan tala om för folk: Nu skall ni bli medlemmar där, annars blir det inget inflytande för er. I en annan motion, nr 1919, har jag föreslagit att vi skall lagstifta mot att medlemskap i en organisation av hyresgäster skall kunna medföra särskilda förmåner vid hyressättning. Det senaste årets uppträdande av den s.k. hyresgäströrelsen med krav på rabatter och annat till egna medlemmar kräver en åtgärd av lagstiftarna. Utskottet har inte följt min motion men väl gjort ungefär samma uttalande som statsrådet Lidbom gjorde i en debatt i kammaren förra året. Med det som torde bli dagens beslut, att riksdagen uttalar att den tar bestämt avstånd från särskilda rabatter, så att det blir särskilda hyresnivåer beroende på medlemskap eller ej, är det väl dags även för de stridbara i Hyresgästernas riksförbund att ge upp. Ända sedan markvillkoret kom till i riksdagsbeslut 1974 har vi verkat för dess avskaffande. Markvillkoret är bara ytterligare ett instrument för den s.k. funktionssocialismen, där samhället till 100 96 tar bort allt värde av äganderätten. Nästa steg är ett övertagande av all mark från de enskilda. Och det dröjde som bekant inte länge förrän socialdemokraterna i LO också kom med det förslaget. Förutom att socialdemokrater säger att det kravet inte är aktuellt, eftersom det inte står i partiets program, har vi ännu inte hört vare sig statsministern eller bostadsministern ta avstånd från marksocialiseringsförslaget. Allt kontroversiellt skall ju skju tas över valet enligt den underliga taktik som regeringspartiet bedriver det här valåret. Vår uppfattning är att man med ett byggande som möter efterfrågan blir av med de fantasipriser på mark som i dag finns runt storstäderna. Vi skall bygga ifatt efterfrågan och i övrigt med planmonopolets hjälp se till att vi får det byggande som är bäst. Markvillkorets och även konkurrensvillkorets för dess anhängare oväntade följder har nu också börjat komma i dagen. Tveksamheten är nu så stor bland byggare om de verkligen vågar satsa på sanering att åtskilliga saneringsprogram, inte minst i Stockholm, inte längre kan följas. Det är trist att behöva se hur angelägna saneringar skall stoppas bara för att dogmatiken har tagit överhanden. Det är nu bara min förhoppning, efter utskottets uttalanden, att sanering i förnyelseoch förtätningsområden inte skall stoppas på grund av de nya lagarna utan att man skall finna rimliga vägar för att kunna bygga ut i den takt som så väl behövs. I det sammanhanget kan också nämnas den moderata reservationen om att öka möjligheterna till lån vid köp av äldre småhus. I övrigt i vår markpolitik följer vi upp tidigare ställningstaganden, som naturligtvis innebär att statlig stimulans av kommunala markköp inte bör förekomma. Den inställningen följs också upp i våra olika reservationer i betänkandet. Till sist några ord om det beslut vi nu äntligen skall fatta om att ingångsvärdet på gamla fastigheter skall kunna komma in i låneunderlaget för att på det sättet saneringsverksamheten skall stimuleras. Det är då bara så mycket tråkigare att man inte i regeringen kunde låta bli att göra idépolitik även i denna fråga. Således föreslår man nu att räntesatserna skall vara olika mellan privata och andra byggherrar. Redan genom andra regler om lånegränser och räntegarantier i andra sammanhang har man lyckats skapa orättvisor mellan olika kategorier, vilket sannerligen inte befrämjar konkurrensen eller möjligheten för konsumenterna att få billiga bostäder. All erfarenhet tyder på, inte minst här i Stockholm, att det inte finns någon grund för att tro att de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen skulle klara saneringarna bättre än privata byggherrar. Det blir inte billigare eller bättre kvalitet eller bättre kontakt med hyresgästerna för att en sanering sköts av kommunala företag. Med regeringens och utskottsmajoritetens förslag förhindras många saneringsprojekt ytterligare. Beträffande småhussanering är det välkommet att utskottet uttalat större intresse för stimulans åt de åtgärderna än vad regeringen gjort. Det är vår förhoppning att man i berörda myndigheter följer upp den här frågan, inte minst efter Villaägareförbundets inledda kontakter med bl.a. riksbanksfullmäktige. Om inget händer bör riksdagen ta nya initiativ nästa år. Herr talman! Med det anförda, som faktiskt skulle kunna summeras i den enkla uppmaningen till politiker och planerare runt om i landet att bygga som folk vill bo, ber jag att få yrka bifall till reservationerna

Herr talman! För cirka ett och ett halvt år sedan tog riksdagen de stora bostadspolitiska besluten. Mot den bakgrunden kan dagens bostadsdebatt inte bli särskilt upphetsande. Viktiga beslut måste verka. Erfarenheter måste vinnas. I förra veckan fick vi den s.k. kompletteringspropositionen. Den meddelar att volymen av bostadsbyggandet beräknas minska 1976 i förhållande till förra året med 10 96. Orsaken är främst den låga igångsättningen 1975, bara 50 000 lägenheter. Litet bättre blir det i år, då vi beräknas närma oss 60 000. På lång sikt är dessa siffror oroande. Troligen behöver vi ett större byggande för att nå våra bostadssociala mål. Ännu större anledning till oro har man då vi vet, att planberedskapen på många håll är förfärande låg. Kommuner som haft och har tomma lägenheter är självklart mycket försiktiga när det gäller att starta nyproduktion. Ekonomiska svårigheter och hård kritik gör att kommunerna tänker sig noga för. Nyproduktionen inriktas nu till övervägande del mot småhus. Marknaden styrs av konsumenternas önskemål, inte av vad planerarna och politiker tycker är rätt och riktigt. Det hårda trycket mot småhusen har säkert också den förklaringen att de alltför länge hållits tillbaka till förmån för hyreshus. Bättre låneregler inverkar också. Bostadsmarknaden skall styras av konsumenternas önskemål. Det tycker folkpartiet är riktigt. Men även i denna situation bör samhället ta sitt ansvar och söka hjälpa till att få områden, som fungerar ur skilda aspekter. De senaste åren har den bostadspolitiska debatten styrts mot vissa speciella företeelser. Hyresområden med dålig miljö och outhyrda lägenheter har kommit i skottgluggen. Ibland med fog, ibland helt orättvist. Under våren har jag haft tillfälle att ganska noggrant studera en del av de mest kritiserade bostadsområdena och deras problem. Sedan någon tid tillbaka har man på flera ställen satt in en rad konkreta åtgärder med förvånansvärt gott resultat. Ofta är åtgärderna ganska enkla, men väl planerade, noga förberedda och omsorgsfullt utförda. De initiativ som tagits genom olika organ har tydligen gett förvånansvärt gott resultat och i regel mötts med stor entusiasm i kommunerna. Vissa speciella bostadsområden utsätts för en ofta förkrossande kritik. Ibland blir också bostadsförvaltarna helt inkompetentförklarade. Vi är alla överens om att vi skall undvika segregation. Låt oss ta ett konkret exempel från Storstockholm. Myndigheterna har här gjort stora ansträngningar att placera ut zigenare i olika kommuner. Överallt har man mötts av förståelse. Visst skall zigenarna ha samma rätt till lägenheter som alla andra. Men, på grund av i just denna kommun alldeles speciella förhållanden kan man just nu inte skaffa lägenhet. Så hamnar zigenarna i några få kommuner. Där bor de nästan uteslutande hos allmännyttiga företag. Jag kan fortsätta. Var bor invandrarna? Vilka företag lämnar lägenheter till kommunens socialförvaltning? Jag behöver inte svara. Ibland kanske det är de s.k. välskötta bostadsområdena utan tomma lägenheter och sociala problem som borde stå vid skampålen, inte Rosengård och Navestad. Visst är detta en kättersk tanke för många. Men om bostaden är en social rättighet och alla människor har lika värde, så borde vi inte ha vissa av de fenomen som vi i dag ser på bostadsmarknaden. Dessa mera socialt inriktade tankegångar kan få många utlöpare. Ett enigt utskott har begärt en översyn av de äldres boendeförhållanden. Denna begäran ligger väl i linje med folkpartiets grundsyn. Statistiska uppgifter visar att vi har all anledning att noga följa dessa frågeställningar. I en motion som tidigare i år har behandlats och avslagits av riksdagen har jag begärt att de som bor i hyreshus och tillsammans vill köpa huset och bilda en bostadsrättsförening skulle få använda sig av förköpslagen. Motiveringarna är välkända. För flerfamiljshus är bostadsrätten en upplåtelseform som med gällande lagstiftning ger de boende den största möjligheten till inflytande. Bostadsrätten möjliggör beslut i gemensamma angelägenheter och lägger kostnadsansvaret på de boende. Majoriteten har sagt att en lagändring är onödig. Om hyresgästerna vill förköpa fastigheten, så behöver man inte ändra lagen. Kommunen använder sin förköpsrätt och överför sedan fastigheten till den nybildade bostadsrättsföreningen. Detta låter bra. Men hur är det? Fastigheten Tomtebogatan 50 här i Stockholm köptes i höstas av de 42 boende i huset. Man skulle bilda en bostadsrättsförening och rusta upp fastigheten. Men de boende hade gjort upp räkningen utan socialdemokrater och vpk:are. De partierna använde i stadshuset förköpslagen för att ta huset ifrån de boende. Detta är en underlig politik. I riksdagen talar man om medinflytande och demokrati i boendet. I stadshuset hindrar man 42 hyresgäster från att köpa den fastighet de bor i. Här är det fråga om maktövergrepp och ingenting annat. Makten skall centraliseras till stadshuset. De boende skall inte själva få bestämma. Tomtebogatan 50 har i dag 48 lägenheter. Hyresgästerna ville ändra till 41. Kommunen vill ha 32. För nio lägenheter är alltså majoriteten beredd att ta ifrån de boende allt inflytande. Samtidigt gör man vackra uttalanden om boendedemokrati, eller man gör som vpk i reservationen 5 till civilutskottets betänkande nr 26, där man begär utredning om formerna för förvaltning av flerfamiljshus med syfte att skapa ökat hyresgästinflytande. Låt hyresgästerna köpa sina fastigheter, så får de ökat inflytande! Nu vet vi varför socialdemokrater och vpk går emot att hyresgäster skall kunna använda förköpslagen. Vill ni inte ha ökad demokrati i boendet? Skall boendeinflytande i hyreshus förbehållas dem som kan betala 100 000 kr. i insats för en lägenhet eller som är tillräckligt lagkloka för att kunna bilda ett handelsbolag och på så sätt komma undan skatten? Kan jag Nr 117 få ett svar på de frågorna här i dag? Onsdagen den En ständigt återkommande stridsfråga är bostadslånets storlek. Här 5 maj 1976 har ganska stora orättvisor förekommit, och fortfarande finns endel av — dem kvar. För småhus som bebos av låntagaren är problemet löst. Folk — Anslag till bostadspartiet har där länge arbetat för en bättre belåning. De nya reglerna, byggande, m.m. som ger 25 96, är tillsammans med sammankopplingen av låneunderlag och pantvärde ett stort steg mot att kunna erbjuda en större grupp medborgare möjligheten att välja småhus. Enskilt ägda flerfamiljshus har dock fortfarande ett bostadslån på endast 15 96, dvs. den totala lånegränsen är 85 26. Om man som folkpartiet anser det önskvärt att få konkurrens i byggandet och förvaltandet mellan olika byggherrekategorier, så måste man få låna pengar på något så när lika villkor. Från våra principiella synpunkter är det omöjligt med ett lånesystem som slår ut en kategori företag, i det här fallet de privata. Resultatet blir bara att konkurrensen minskar. Det kommer de boende inte att tjäna på. Folkpartiet reser principiella invändningar mot de olika lånereglerna när man bygger flerfamiljshus. Samma principiella invändningar har vi mot räntebidragen när det gäller ingångsvärdet vid ombyggnad av flerfamiljshus. Systemet slår orättvist. De seriöst arbetande enskilda företagen kommer i strykklass. Varför? Vi har ett stort behov av sanering. Det är en stor, en växande och en intressant marknad. Det är en marknad som kräver speciellt kunnande och där erfarenheten är viktig. Många enskilda företag har skaffat sig både detta kunnande och denna erfarenhet. Varför skall inte de få vara med? Är det över huvud taget möjligt att inom rimlig tid sanera innerstaden i Stockholm, om inte de enskilda företag som är verksamma i branschen får fortsätta? Jag tror det inte. Det är bra att vi fått ett förslag om att ingångsvärdet får medräknas vid statlig belåning till ombyggnader. Resultatet blir att man får räntebidrag också för kostnaderna för ingångsvärdet. Folkpartiet har tidigare krävt detta. Om man försöker bena upp hur kostnaderna fördelar sig mellan olika typer av byggherrar vid ombyggnad av flerfamiljshus hamnar man i en komplicerad härva av regler. Det är fråga om räntebidragens storlek, bostadslånets storlek, olika skatteregler och fastighetsägarens inkomst, dvs. marginalskatten. Dessutom finns ett stort osäkerhetsmoment då man inte vet hur stora reparationsavdrag skattemyndigheterna medger. Det är alltså skattereglerna som spökar. Utan att justera skattelagstiftningen kan vi inte få en rättvis och riktig lösning på problemet. Tyvärr har statsrådet valt att söka komma fram genom att använda olika procenttal på den garanterade räntan. Den vägen är oframkomlig, om man vill skapa rättvisa mellan olika företagsformer. Utskottet visar detta i tabeller på s. 41. Visserligen blir det i regel billigare för alla byggherrar, men vinnare i hela den här karusellen är enskilda personer med höga inkomster, dvs. just den typ av ägare som i vissa fall spekulerat 87 i ombyggnad eller använt sina fastigheter uteslutande för att komma undan skatt. Då skall kammaren observera att utskottet i tabellen endast har räknat med en marginalskatt på 75 96. De flesta av dessa privatpersoner har 80 9 i marginalskatt, och då blir det ännu fördelaktigare än vad tabellen visar. Det finns olika vägar man kan pröva via skattereglerna. Man kan medge även de konventionellt beskattade att göra avsättningar till reparationsfonder. Man kan försvåra korttidsspekulation genom att som villkor för statliga ombyggnadslån föreskriva att reparationsavdraget måste slås ut på en längre tid för nyförvärvade fastigheter. Man kan också tänka sig att rätten till reparationsavdrag begränsas till den del av ombyggnaden för vilken statliga lån ej utgår. Denna sista tanke har jag räknat på en del, och den innebär tydligen en bättre kostnadsneutralitet än propositionens förslag. De negativa verkningarna av propositionen drabbar hårdast de försäkringsbolag som är fastighetsägare och i dag inte utnyttjar reparationsavdraget. Dessa företag får nu inte längre möjlighet att placera försäkringspengar i fastigheter. Det var väl ändå inte meningen! Alla de här reglerna är krångliga och besvärliga. Tyvärr har de inte varit föremål för vare sig utredning eller remissbehandling. Det hade behövts. När man försöker tränga in i propositionen och hela dess problematik kan man inte undgå en slutsats. Regeringen har sökt vara sträng och bestämd mot de privatpersoner som sanerar fastigheter för att komma undan skatter eller för att korttidsspekulera. Men regeringen har misslyckats. Fortfarande är det lönsamt för enskild person med 80 96 i marginalskatt att spekulera i sanering. Däremot slår regeringen ut alla seriöst arbetande enskilda företag. De behövs för att ge de allmännyttiga konkurrens. Varför inte följa folkpartiets förslag och ändra skattereglerna? Vi är ändå helt överens om att vi måste se till att gamla bostäder kan rustas upp. Sanering behövs. Jag anser alltså att lika räntesatser skall gälla för kommunala m.fl. och enskilda företag och att icke önskvärda effekter av olika avdragsmöjligheter bör justeras genom skattelagstiftningen. Om folkpartiets förslag om lånegräns på 92 96 för enskilda byggherrar skulle genomföras, bör man ompröva dessa reparationsavdrag i vad avser fördelning över tiden. Två verkliga slutsatser kan jag dra av bostadspolitiken just nu: 2. Majoriteten i kammaren accepterar regler för sanering vilka gynnar privatpersoner med 80 96 i marginalskatt men gör det omöjligt för seriöst verkande enskilda företag att sanera. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 10 b, 11 b och 16 samt i övrigt till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 22.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka talar om det olyckliga i de olika räntesatserna, och jag håller med om att det är olyckligt att det är så. Men utskottet har ju samma syn som herr Strömberg — att vi bör lösa detta problem skattevägen. Vi har gått så långt som vi från vår sida anser det möjligt att vårt utskott går. Vi skriver att vi tar det här som en temporär lösning, och vi förväntar oss att man skall lösa problemet skattevägen. Jag vill också klart säga — och jag utgår från att alla i utskottet ställer sig bakom detta — att det inte är så här man skall lösa problemet utan att vi verkligen förväntar oss att det snabbt skall komma förslag från regeringen om ändrade skatteregler på detta område.

Herr talman! Jag tackar för deklarationen från utskottets ordförande. Det är väsentligt att vi får ändrade regler mycket snabbt. Annars riskerar vi en situation där de enskilda företagen kommer att slås ut. Under mellanperioden har de ingen möjlighet att konkurrera, och de har inte möjlighet att varje år plocka in en massa egna pengar för att täcka förlusterna.